Herr talman! Det är ett tillskott från invandrarverket i det pågående arbetet. Enligt den information som jag har fått beräknar man att ha betat av balanserna, i varje fall när det gäller de två aktuella veckorna, vid årsskiftet. Ingen av oss kan med säkerhet säga vem som har rätt i sin uppfattning. Min förhoppning och min tro är att de uppgifter som jag har fått är korrekta och att vi därför skall ha en bättre situation när vi väl kommer till årsskiftet.
Herr talman! Den information som jag har när det gäller läget vid kvartalsrapporten till regeringen tyder inte på att man har minskat balanserna; snarare var balanserna i stigande hos polisen. Om man då samtidigt har flera vakanser, har jag svårt att förstå hur man skall kunna hantera den ökade asyltillströmningen, bearbeta balanserna och klara av att förkorta handläggningstiderna fram till årsskiftet. Den uppgiften framstår för mig som något övermäktig, även om polisens utredare är duktiga och man gör ett stort övertidsuttag. Därför känner jag fortfarande en viss oro för att vi inte klarar av det hela under 1992, om vi inte åstadkommer en samordning med erfaren personal parallellt från invandrarverket och polisen, vilket skulle göra att inte bara Carlslund utan även andra slussar skulle få en komplettering med handläggare. Tydligen försvinner ännu fler polisen från dessa tjänster i början av nästa år.

Herr talman! Jag skall inte lägga fler bekymmer på justitieministerns bord än nödvändigt, men de informationer som vi har tyder på att det finns någonstans mellan 2 000 och 3 000 medborgare från Jugoslavien som i dag vistas hos bekanta och som kan tänkas söka asyl den närmaste tiden när deras besöksvisering har gått ut. Så det finns ingenting som just nu tyder på att det kommer att bli en minskad asyltillströmning under den tid som återstår fram till årsskiftet. Jag tror därför att vi nu bygger upp en balans som kommer att leda till att allt, trots alla ambitioner för att förkorta handläggningstiderna, stupar på att vi inte klarar det första ledet i denna viktiga kedja. Det handlar ju om väldigt stora summor. Vi vet att en fördröjning på en månad i utredningen kostar ungefär 9 000 kr. per asylsökande, eftersom den genomsnittliga kostnaden är drygt 300 kr. per asylsökande. Mycket snabbt sker en miljonrullning i en annan del av den statliga verksamheten om vi inte kan lösa det här problemet.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag tror att många inom rättsväsendet, och speciellt inom åklagarkåren, är glada över detta svar. Utgångspunkten för min fråga har varit att om vi inte har råd med rättssäkerhet för de skyldiga, kommer pengarna säkerligen inte heller att räcka till de oskyldiga. Förundersökning skall tjäna som underlag för åtalsbeslut och bereda saken till samlad bevisföring inför rätta. Men den är ej avsedd som bevis och kan inte träda i stället för vad som -- under helt andra rättssäkerhetsgarantier -- förebringas inför domstolen. Rättegångsbalken reser också hinder, låt vara ej oöverkomliga, mot att en förundersökningsutsaga åberopas som bevis i rättegången. När så likväl sker, bör den ej utan vidare ges företräde framför domstolsutsagan som underlag för prövningen av saken; redan av principiella hänsyn måste särskilda, och påtagliga omständigheter till för att motivera en sådan bevisvärdering. Statsrådets svar angående ny teknik är mycket glädjande. Besparingar av polisens resurser leder nödvändigtvis inte till besparingar i stort. Besparingar synes leda till att åklagarnas beslutsunderlag försämras. Det medför onödiga processer och leder till ökade kostnader i ett senare led. Såsom exempel kan nämnas incestmål och förhör med barn som drabbats av brott och andra övergrepp.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag gläder mig åt att vi är överens om hur viktigt det är att nyvalda nämndemän får information och utbildning med just den inriktning som svaret anger. Det är dessutom glädjande att vi delar inställningen att detta skall ske snabbt. Jag ser dessa informationsinsatser som ett sätt att i dagens nomineringstider kanske kunna påverka några fler yngre personer att åta sig ett nämndemannauppdrag. Satsningen på information och utbildning är en väg att gå för att minska den snedrekrytering som jag i dag ser som ett stort allvarligt problem. Eftersom det nu finns dels medel över från de 5 milj.kr., dels medel som anvisas via domstolsverkets budget, utgår jag ifrån att de medel som totalt kommer att anslås räcker. I annat fall hoppas jag att erforderliga medel tillförs. Jag hoppas att det nu skall bli möjligt att rekrytera många nya nämndemän. Vi från justitieutskottet var för några veckor sedan på besök vid Svea hovrätt. Där fick jag skrämmande information om att sedan 70 av nämndemannakåren i dag över 70 år. Det är ju inte fel att det finns äldre personer bland nämndemännen, men det är skrämmande att utvecklingen har gått mot att det är svårt att rekrytera yngre personer och personer i olika yrkesverksamma åldrar. Jag skulle vilja vidga frågeställningen litet grand. Så sent som i våras gjordes här i riksdagen ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen att det behövdes en översyn i vad gäller ersättningsnormerna beträffande nämndemännen, eftersom det är ett problem att få en bredare rekrytering. Jag vill därför fråga: Hur ser de nuvarande regeringsplanerna ut i vad gäller denna nödvändiga översyn? Kan justitieministern svara på den frågan?
Herr talman! Ja då, den kan jag svara på. Den nya regeringen har begärt att få en översyn av ersättningsnormerna. Det beslutet är fattat. När det gäller kostnaderna för utbildningen är det -- som jag ser det -- inte aktuellt med några ytterligare medel. Som jag nämnde i svaret finns det 1,3 milj.kr. kvar av det tidigare anslaget och dessutom finns det medel hos domstolsverket. Enligt uppgift beräknar man att 2 000--3 000 nya nämndemän kommer att tillträda efter nyår. Mindre än hälften av dessa har utbildats efter det att anslaget tilldelades 1988.

Herr talman! Jag skall erkänna att jag faktiskt inte minns om det sades någonting om ett datum. Men utgångspunkten är att underlaget behövs för bl.a. budgetberedningen inför nästa års budget. Jag kan återkomma till frågan efter en kontroll, för jag vill inte säga något som kanske är fel.

Herr talman! Det måste ligga i min uppgift att följa upp de beslut som vi fattar och att se till att dessa beslut också får genomslag i verkligheten. I detta sammanhang är det fråga om hur den polisiära sidan, men även tullfrågorna, kommer in i bilden. Elisabeth Fleetwood och jag -- ingen av oss är vapenexpert -- är också medvetna om att detta inte är ett problem som vi kan komma till rätta med enbart genom lagstiftning, utan det viktiga är ju att man följer utvecklingen i samhället.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet, min f.d. bänkkamrat, för svaret, vilket jag uppfattade som positivt i sin inriktning. Dock tycks det dröja innan återinförandet av kvittning av inkomst mellan olika förvärvskällor kan bli verklighet. Herr talman! Den nya regeringen har förvisso lagt fram propositioner, inte minst på skatteområdet, med förslag som i sin inriktning syftar till att stimulera företagandet och därigenom åter få fart på Sverige. Det är bra. Jag beklagar dock att regeringen inte i det sammanhanget också lade fram förslag om återinförande av rätten till kvittning mellan olika förvärvskällor. Rätten att kvitta inkomst mellan olika förvärvskällor togs olyckligtvis bort av den förra regeringen strax före en tidpunkt då man på goda grunder kunde förvänta sig svårigheter på arbetsmarknaden. Svensk landsbygd stod inför en omfattande utmaning genom jordbrukets omställning. Nu är vi mitt uppe i ett läge där nyföretagandet behöver stimuleras, kanske mer än någonsin. På landsbygden skulle möjligheterna bli större för många att genom kompletteringsarbete stärka förvärvsinkomsten och därmed möjligheten att bo kvar. I samband med jordbrukets anpassnings och omställningssträvanden skulle en återinförd kvittningsmöjlighet ha särskilt stor betydelse. Det gäller att i en svår situation så att säga öppna upp och underlätta för naturliga möjligheter och därmed också minska behovet av ytterligare kostsamma regionalpolitiska insatser. Statsrådet aviserar att frågan om kvittningsrätten kommer att behandlas under 1992 i samband med andra viktiga förslag. Kan jag ta det till intäkt för att kvittningsrätten blir återinförd?

Fru talman! Jag är glad att höra denna positiva inställning. Jag är medveten om att statsrådet är införstådd med vilken betydelse detta skulle ha just i det skede som svensk landsbygd har framför sig när det gäller att skapa denna möjlighet att hantera de akuta problem som kan uppstå vid denna omställningsprocess. Vi vet också att det är av oerhört stor betydelse om man kan skapa kompletteringsjobb och därmed stärka människors möjligheter att bo kvar på landsbygden. Jag tar detta som ett positivt löfte för framtiden och hoppas att statsrådet lägger ned all sin kraft på att återinföra kvittningsrätten.

Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Jag uppfattar det just såsom ett sådant besked som de som känner sig oroade i detta sammanhang vill ha.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat näringsministern när ett förslag kommer om återförande av vinster från vattenkraften till de vattenproducerande kommunerna/regionerna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har tolkat Elvy Söderströms fråga på ett sådant sätt att den gäller en återföring av vinster från försäljning av el producerad i vattenkraftverk till vissa berörda kommuner och regioner i landet. Elvy Söderströms fråga om återföring av kraftföretagens vinster innefattar därmed en direkt återföring av statliga intäkter från ett fåtal företags bolagsskatt till vissa kommuner. En sådan återföring är inte aktuell. Utöver bolagsskatten betalar vissa kraftföretag för närvarande en särskild skatt på vattenkraft som produceras vid äldre anläggnignar. Skatten är 2 Totalt ger denna särskilda skatt ca 1 miljard kronor per år i intäkt på statsbudgeten. Den särskilda skatten liksom andra skatter finansierar utgifterna på statsbudgeten, där bl.a. regionalpolitiska insatser är en del. För närvarande bereds inom regeringskansliet utredningen ''Beskattning av kraftföretag'', SOU 1991:8, som föreslår att den särskilda skatten baserad på producerad energi slopas och ersätts med en särskild fastighetsskatt. Regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningens förslag. Jag är därför inte beredd att ytterligare kommentera utredningens slutsatser.

Herr talman! Jag håller med Elvy Söderström om att Sverige behöver Norrland och att Norrland behöver Sverige. Det är en viktig princip att Sverige är ett land och att vi alla är beroende av varandra. Det är en viktig utgångspunkt för regeringens politik både när det gäller skatter och när det gäller regionalpolitiska insatser men även beträffande regeringens politik i övrigt. Skall man tolka vad Elvy Söderström nu sade, handlar det mer om regionalpolitiska insater i största allmänhet. Det framgick inte riktigt av frågan att det var detta som avsågs. Jag är därför kanske inte den rätta att svara på frågan. Men jag vill framhålla att det görs betydande regionalpolitiska insatser just med utgångspunkt i det som Elvy Söderström och jag tycks vara överens om, nämligen att alla delar av Sveriges land är viktiga delar av helheten. Jag kan förutsäga med stor bestämdhet att regionalpolitiska insatser kommer att spela en betydande roll framöver i regeringens politik. Varifrån pengarna kommer, från den ena eller den andra källan, tycks mig vara en fråga av underordnad betydelse.

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag upprepa vad jag sade i mitt första svar, nämligen att en sådan återföring inte är aktuell. Däremot är regeringens avsikt att bedriva en offensiv regionalpolitik i övrigt. Det tycks mig vara av något underordnad betydelse om pengarna till insatser i Norrland kommer från den ena eller den andra skattekällan.

Fru talman! Jag skulle kunna inleda med den gamla klyschan att ''oförberedd som jag är har jag blivit ombedd att säga några ord i den här frågan''. Det handlar alltså formellt sett om statens garanti och om ett kapitaltillskott till Nordbanken på 5,2 miljarder. Detta är ett utslag av den finanskris som Sverige befinner sig mitt uppe i och som inleddes med krascher i finansbolag för ett eller ett och ett halvt år sedan. Krascher i stora banker är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Samhället drabbas på många olika sätt, och enskilda drabbas på en mängd olika sätt. Detta går ut över seriösa lånekunder, som hamnar i svårigheter genom att utrymmet för nya lån begränsas. Det går ut över små och medelstora företag, som har ett skriande behov av riskvilligt kapital. Aktieägarna, stora som små, drabbas. Risken är också uppenbar att spararna får vara med och betala genom att gapet mellan utlånings och inlåningsräntor görs så stort som möjligt när bankerna sedan skall sanera sin ekonomi. Eftersom staten i princip inte kan tillåta att åtminstone stora banker går i konkurs, får skattebetalarna, slutligen, ytterst ställa upp när staten tvingas göra räddningsaktioner i form av kapitaltillskott, garantier, villkorslån eller vad det nu kan vara. Det vi ser i Sverige med Nordbankskraschen är en del av ett internationellt fenomen och kommer inte som en överraskning. Det här har börjat i USA. Det har drabbat Japan, Storbritannien och Frankrike. Det har drabbat våra nordiska grannländer. För tio år sedan hände något liknande en bankkrasch i Danmark. Det kan ses som en sorts upptakt till de här problemen. Det vi ser är en följd av 80-talets spekulationsekonomi, framför allt de våldsamma spekulationerna på fastighetsmarknaden. Det hänger samman med den snabba avregleringen av den svenska kreditmarknaden. De här spekulationerna byggde på antagandet att fastighetspriserna skulle öka mycket snabbare än inflationen och räntorna och att detta -- så verkade det -- skulle fortsätta i evighet. Det antagande som gjordes var korrekt under en begränsad tidsperiod. Priser på fastigheter mångdubblades på kort tid. På fyra år ökade aktievärdet på börsnoterade fastighetsbolag med 300 %. Men inte ens den mest blåögde optimist kunde väl tänka att detta skulle fortsätta i evigheter. Detta var en bubbla, en hårt uppumpad ballong, och i det ögonblick priserna på fastigheter vände nedåt skulle bubblan spricka. Man kunde också anta att de som slutgiltigt skulle drabbas var de som hade finansierat det hela och inte kunde dra sig ur. Detta har alltså drabbat Nordbanken. Det är den svenska bank som framför allt har hamnat i klistret och i skottgluggen.

Vi får i alla fall anta att detta är fallet. Det märkliga är nämligen att det inte verkar finnas någon beräkning på hur stort kapitaltillskott som behövs, åtminstone inte utanför bankens dörrar. Enligt uppgift hade inte den gamla regeringen något sådant underlag. Enligt uppgift har inte den nya regeringen något sådant skriftligt underlag. Något sådant skriftligt underlag har inte heller redovisats för näringsutskottet vid de utfrågningar som har gjorts under beredningen av det här ärendet. Fru talman! Detta är synnerligen märkvärdigt och synnerligen anmärkningsvärt. Regeringen säger att det är dess fasta övertygelse att staten inte bör äga en bank. Man vill ha fribrev, fullmakt från riksdagen, att sälja ut statens aktieinnehav i Nordbanken. Man säger att detta är en principiell syn.

Jag instämmer inte i den bedömningen. Frågan om staten skall äga en bank och hur mycket staten skall äga i en bank eller banker kan diskuteras förutsättningslöst, men bankkrisen varken lägger till eller drar ifrån den här diskussionen någonting. Det är inte så att bankkriser -- det internationella fenomenet -- har drabbat statligt ägda banker mer än andra banker. Tvärtom är privatägda banker snarare överrepresenterade.

Där har, litet förenklat sagt, kundernas kvalitet och kreditvärdighet kommit i andra hand, efter strävan att öka utlåningsvolymen och skaffa sig marknadsandelar. Den rimliga frågan är snarast: Vad skall den statliga banken syssla med? Skall den statliga banken vara en bank som konkurrerar med och är lika stor och stark som de privata affärsbankerna? Eller skall den statliga banken styra över till en allemansbank, en bank som betjänar småsparare, som har god service åt småsparare och som inte ger sig ute på äventyrligheter? Jag håller på att det senare bör vara inriktningen för Nordbanken. Det finns många oklarheter i Nordbankens affärer, framför allt koncentrerade kring affärerna med Nobel Industrier AB och Gamlestaden AB. Dessa affärer bör utredas ordentligt, opartiskt och snabbt och redovisas för allmänheten, innan riksdagen beslutar om ett kapitaltillskott. Jag tycker att detta är en självklarhet. Man måste ställa frågan: Vad har tillsynsmyndigheterna, bankinspektionen och finansinspektionen, gjort under den här framväxande finanskrisen? Att man har agerat aktivt i det akuta krisläget för några månader sedan är väl dokumenterat, men vad har man gjort innan dess? Ja, skall vi ta nuvarande chefen för finansinspektionen Anders Sahlén på orden, kan vi säga det snabbt och lätt i ett ord: Ingenting. Man har inte ansett sig böra eller kunnat göra någonting. Vi tycker att detta är märkvärdigt, och det föranleder oss att understryka vårt krav i den motion som vi har skrivit, att bankinspektionens och finansinspektionens roll i framväxten av bankkrisen och i finanskrisens förlopp måste utredas. Finns det brister i rutinerna, i det sätt på vilket man har strävat efter att leva upp till sitt reglemente, till de bestämmelser man skall följa, måste de bristerna i organisationen rättas till. Om regelverket är otillräckligt måste detta skärpas. Fru talman! Med det här anförda vill jag yrka bifall till meningsyttringen till betänkandet som är inlämnad av mig och dessutom bifall till reservation 1 av Ny Demokrati, som med litet andra formuleringar kräver en offentlig redovisning av

Fru talman! Det vore väl magstarkt om det var som Rolf Dahlberg sade, att vi inte hade någon uppfattning alls om hur mycket pengar som Nordbanken behöver. Vi har uppgifter från bankledningen om storleken på beloppet. Men det är bara deras egna ord. Det finns egentligen inget skriftligt beslutsunderlag, varken hos den gamla eller den nya regeringen. Jag är ledsen att behöva upprepa det. Inte heller förelåg det någon sådan redovisning vid utfrågningarna i näringsutskottet. Låt mig så övergå till frågan om fullmakt för regeringen att sälja ut Nordbanken. I mitt inledningsanförande sade jag att jag inte ansåg det vara motiverat. Det finns ingenting i bankkrisen som säger att det här är ett problem för statligt ägda banker. Det är kanske inte ens ett problem för banker med ett diffust ägarskap, som Rolf Dahlberg kallade det. Stadshypotek har såvitt jag förstår klarat sig hyfsat i den här härvan. Man skärpte sina kreditkrav relativt tidigt under krisens uppseglande. Det är ett exempel på ett finansinstitut som har ett mycket diffust ägarskap. Det är ingen brådska som motiverar att regeringen ges fullmakt att sälja ut Nordbanken. I propositionen sägs att en utförsäljning kan ske tidigast om ett par år. Uppenbarligen ser man framför sig möjligheten att erbjuda utländska ägare att komma med i bilden. Det kräver i så fall att bundna aktier görs om till fria aktier tillsammans med en del andra förändringar som görs, och det tar som sagt tid. Jag kan inte dela uppfattningen att Nobellaffären är en liten del av Nordbankens problem. I stället är den en betydande del i problemen. Jag vill också lyfta fram problemen med inspektionen och tillsynen. Jag kräver inte en granskning av bankinspektionens och finansinspektionens agerande bara därför att jag vill vara efterklok och leta efter fel, utan jag gör det därför att jag anser att man skall lära sig att förbättra rutiner samt undvika liknande händelser i fortsättningen, om det nu är möjligt. Jag har framför mig en artikel från Financial Times som behandlar den nordiska bankkrisen. I artikeln påpekas att det har varit brister i tillsynen. Man citerar Anders Sahlén, som säger detsamma och nämner att det nu har gjorts organisatoriska förändringar.

Fru talman! Det är inte en låsning i någon sorts gammal kommunistisk syn på det här som gör att jag finner det omotiverat att ge regeringen fullmakt att sälja ut Nordbanken. I mitt inledningsanförande underströk jag att man bör undersöka om staten skall äga banker, hur mycket den skall äga och vilken typ av banker det skall vara. Min bedömning var att det kanske inte är rimligt eller ens lämpligt att staten på det sätt som man har gjort i fråga om Nordbanken försöker konkurrera och genom volymökningar slå sig in bland de två tre största affärsbankerna. Problemet för mig är att jag inte tycker att det är sakligt grundat att begära en fullmakt för utförsäljning. Krisens upprinnelse och utfall motiverar inte att man gör sig av med aktieinnehavet i Nordbanken. Det motiverar snarare att man blir en aktiv och mer bestämd ägare. Det står också fullständigt klart att det inte är någon brådska med att ge regeringen en eventuell fullmakt. Det är enligt min uppfattning obegripligt att inte representanter för bankinspektionen vid sina informella träffar med den nya och gamla ledningen för Nordbanken -- det kan ha varit i samband med luncher eller frukostar -- har diskuterat frågan om Nordbankens affärer. Det borde tydligt och klart ha utsagts att bankens affärer håller på att gå åt skogen. Jag utgår från att det är klokt och förnuftigt folk som styr och leder bank och finansinstitut. De kan omöjligen ha trott att Nordbankens ''affärer'' skulle bära för evigt. För cirka tio år sedan var det en bankkrasch i Danmark till följd av att -- som det sades -- kapitalmarknaden avreglerades. Det fanns ett uppdämpt lånebehov, och bankerna blev vårdslösa i sin kreditgivning. Den här kraschen, som var väl känd, borde man ha dragit lärdom av. Det finns också exempel på banker och andra som visserligen har reagerat sent, men ändå i tid. Eftersom det är bankinspektionens skyldighet att slå vakt om sundheten i systemet, menar jag bestämt att bankinspektionen borde ha reagerat tidigare.

Fru talman! Detta betänkande bygger på motioner om utrikeshandel från förra riksdagsperioden. En del av dessa motioner ger med dagens politiska maktförhållanden ett litet egendomligt intryck. Det har lett fram till en ganska summarisk behandling av motionskraven. Jag tycker att det är viktigt. För min del har jag valt att ta upp ett par frågor som jag tycker är grundläggande och som vänsterpartiet tillsammans med miljöpartiet och i viss mån även centerpartiet tog upp under förra riksdagsperioden. Jag hoppas att vi kan fortsätta att driva frågan tillsammans med centern även under den här perioden. Vi har betonat behovet av att internationella handelsregler i det internationella handelsutbytet införa begränsningar i en i övrigt fri handel. Begränsningarna skall bygga på miljöhänsyn och sociala hänsyn. När det gäller miljöhänsynen förstår jag genom redovisningar från det svenska arbetet i GATT och Uruguay-rundan att frågan har drivits förtjänstfullt och framgångsrikt av den svenska delegationen, i viss mån av Anita Gradin. Det tycker jag är mycket bra. Det arbetet måste intensifieras. Det verkar dock vara svårare att få ett hänsynstagande till sociala förhållanden än till miljö och hälsa.

Den konkurrensen måste vi tillåta som ett uttryck för solidaritet. Konkurrensen måste dock ske på ett sådant sätt att den utgår ifrån acceptabla sociala villkor. Det får inte vara fråga om barnarbete och orimliga arbetsmiljöer. Det här är välkända synpunkter från debatten om svenskt skydd för tekoindustrin. Vi i vänsterpartiet tycker att det är riktigt att man går från generella skydd till att föra in sådana här mer rimliga hänsynstaganden. Det jag har talat om har mest handlat om importen. Den andra sidan måste emellertid också tas i beaktande, nämligen vår export. I det internationella handelssamarbetet bör det föras in begränsningar och förbud mot export av sådana produkter som inte är tillåtna i det egna landet av miljöskäl, hälsoskäl och andra skäl. Man skall inte tillåta det man brukar kalla för miljödumpning eller ekologisk dumpning. Enligt vad jag förstår finns det i samband med FNs miljökonferens i Rio starka krafter för att de rika länderna skall binda sig för något sådant. De internationella handelskamrarna har i sin miljö-charta t.ex. sagt att när man investerar och bygger upp verksamheter i tredje världen skall man tillämpa det egna landets miljölagar och miljöregler. Det är alltså en viljeinriktning som jag tycker är positiv. Det är i den riktningen man måste arbeta. I betänkandet är en gemensam miljö och vänsterpartimotion inom detta område behandlad. Den handlar om vårt gamla krav på förbud mot export av kärnteknisk utrustning. Jag skall inte tala speciellt länge om detta -- det är ett välkänt krav. Argumenten är att vi har beslutat att avveckla kärnkraften och att vi har markerat att kärnkraftsteknologi inte är förenlig med ett tryggt, miljövänligt samhälle och en miljövänlig produktion. Med denna markering är det ologiskt och orimligt att vi, enligt principen att vi inte bör sälja till andra det vi inte själva vill ha eller bedömer som icke säkert, tillåter svenska företag att exportera kärnkraftsteknologi och kärnteknisk utrustning till andra länder. Med det anförda yrkar jag bifall till den meningsyttring som finns i anslutning till betänkandet.

Fru talman! Det senaste förstår jag var en del av Karin Falkmers allmänt religiöst färgade politiska uppfattningar när det gäller frihandel, utbyggnad av kärnkraft och liknande ting. Jag föredrar, med all respekt för religiösa uppfattningar, en mer materiellt, sakligt grundad syn på tingen. Jag kan när det gäller utbyggnad av kärnkraft konstatera att Karin Falkmer representerar ett extremistparti, som vill satsa på en ohämmad kärnkraftsutbyggnad och är fullständigt ensamt om detta. Jag vet förstås inte riktigt var Ny Demokrati står. Det är möjligt att ni har fått en bundsförvant. Det får kommande riksdagsdebatter utvisa. Men den svenska riksdagen har faktiskt med överväldigande majoritet uttalat sig för avveckling av kärnkraften, ett uttalande grundat på att den inte är säker. Det är inget långsiktigt hållbart sätt att producera energi. Då är det ologiskt att vi skall ''kursa ut'' detta på världsmarknaden, till folk i en nödsituation. Det är inte bara ologiskt, det är omoraliskt också. Jag tycker att man skulle ta en seriös debatt om de problem som den fria europeiska marknaden skapar. Det förs en sådan debatt i EG-länderna, inom EG-kommissionen, där man inser att de ökade marknaderna, den tillväxt som den fria marknaden ger upphov till, måste tyglas. Den måste ledas in på uthålliga, miljövänliga banor, annars spränger man taket för vad naturen tål. Det är hårda ingrepp och hårda regleringar som man måste vidta.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att Rolf L Nilson skall vara ganska tacksam och glad över att Sverige är på väg in i EG. Utvecklingen av miljöreglerna inom EG är en ständigt pågående process. Som medlem kan Sverige fullt ut medverka i den processen. Vi kan bidra till en förbättrad miljösituation även i de gamla planekonomiländerna. Där bedriver EG ett mycket omfattande arbete i dag. Som jag sade i mitt inledningsanförande innebär frihandelssystemet ökat välstånd. Handelsutbyte medför en bättre ekonomi och skapar resurser som kan användas i miljöarbetet. Onödiga inskränkningar i frihandeln, som vänsterpartiet är förespråkare för, leder i rakt motsatt riktning. De ekonomiska möjligheterna att värna om miljön krymper om handelsutbytet minskar för de fattiga länderna. Särskilt de fattiga länderna i tredje världen skulle stå som förlorare, om regler innebärande ökade handelshinder skulle införas enligt vänsterns modell.

Fru talman! Eftersom Nic Grönvall ställer direkta frågor har han rätt att få svar även från riksdagens minsta parti. När det gäller frågan om GATT och värdet av att föra GATT-förhandlingarna i hamn, har jag vid flera tillfällen deklarerat vänsterpartiets övertygelse om att detta är nödvändigt för att undvika hotet om ett handelskrig. Det har på jordbruksområdet gjorts markeringar av Annika Åhnberg i den här frågan. Vi har båda konstaterat att jordbruksfrågornas lösning är avgörande för att GATT-rundan skall kunna föras i hamn. Konsekvensen av detta måste innebära att vi i Sverige är beredda att ta de konsekvenser och stödja de åtgärder inom svensk jordbrukspolitik som är nödvändiga för att uppfylla GATT-avtalet. I första hand måste vi underlätta för att GATT avtalet skall få en lycklig lösning, och sedan måste vi följa upp åtgärderna även på det jordbrukspolitiska området. När det sedan gäller frågan om ett EES-utskott, nöjer jag mig med att markera att vi alla är intresserade av en effektiv, bra och allsidig hantering av EES-avtalet fram till dess beslut fattas. Ett särskilt EES-utskott är enligt vår uppfattning en intressant möjlighet. Jag nöjer mig med detta så länge.

Fru talman! Jag vill erinra om att det i regeringsförklaringen slås fast att miljöomsorgen är en av de fyra huvuduppgifter som kommer att dominera den nya regeringens arbete. Regeringen har klart deklarerat att Sverige skall spela en pådrivande roll i det europeiska miljövårdsarbetet. Samtidigt slås det fast att ansvaret för vattenmiljön förenar länderna kring Östersjön, och i regeringsförklaringen lovar regeringen att verka för en utbyggnad av samarbetet och stöd för rening av Det råder alltså inget tvivel om att moderata samlingspartiet, folkpartiet, centern och kds är beredda att särskilt värna om Östersjöns miljöskydd. Av betänkandet framgår tydligt att näringsutskottet delar denna syn på vikten av att värna Östersjöns havsmiljö. Som Rolf L Nilson sade har problematiken om utvinning av olja och sand på kontinentalsockeln stötts och blötts i riksdagen vid flera tillfällen. Liksom vid tidigare behandling i näringsutskottet anser utskottsmajoriteten det önskvärt att det klargörs vilka fyndigheter av olika slag som finns på den svenska kontinentalsockeln. Samtidigt är det en förutsättning att det vid prospektering i Östersjön ställs mycket höga miljökrav och att strikta säkerhetsbestämmelser följs. Som framgår av utskottstexten har Sverige och övriga länder runt Östersjön undertecknat Helsingforskonventionen, vars syfte är att verka för en förbättring av miljön i Östersjön och hindra havsföroreningar. En översyn av konventionen pågår med bl.a. syftet att försiktighetsprincipen skall föras in i konventionen. Som jag ser det finns det ingen anledning att avstå från att undersöka Östersjön och de möjligheter att tillvarata de oljeeller gasfyndigheter som kan finnas. Inte minst med tanke på behovet av olja i våra grannländer i Baltikum och Sovjets aviserade minskning av oljeexporten finns det skäl att ha kvar en prospekteringsmöjlighet beträffande Östersjön. Samtidigt måste man när det gäller Östersjön fästa särskilt stor vikt vid miljöaspekterna. Vid all prospektering av kontinentalsockeln utnyttjas avancerad mätteknik, och den maringeologiska kartläggningen ger besked om hur undersökning kan ske på ett betryggande sätt. Undersökning tillåts bara på ställen där geologerna vet att miljön inte riskerar att ta stryk. Alla Östersjöstater har ansvar för att höga miljökrav och strikta säkerhetsbestämmelser tillämpas när man söker efter naturfyndigheter i Östersjön. Genom den maringeologiska karteringen och det miljökemiska program som kombineras med det arbetet kan Sverige hjälpa till att inhämta och sprida kunskaper om kontinentalsockeln och miljötillståndet i Östersjöns havsbotten. Vänsterpartiet förkastar i detta sammanhang olja och gas som energikällor lika hurtigt som partiet fördömer kärnkraftsenergin. Den närmast katastrofala energisituationen i vår nära omgivning borde ge anledning till eftertanke, men det gör den uppenbarligen inte. Vänsterpartiets förbudsiver leder som vanligt i fel riktning.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

Herr talman! Det råder numera politisk enighet om att det behövs en övergripande översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Mona Sahlin har redovisat sina argument, dvs. socialdemokraternas syn på hur den här översynen skall se ut. Det framgår av de direktiv som hon i egenskap av arbetsmarknadsminister utfärdade så sent som i augusti i år. Mycket har förändrats i arbetslivet på de två decennier under vilka lagarna har gällt. Ny teknik, nya organisationsformer, nya verksamhetsformer, nya produktionsformer utvecklas i nära samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga representanter på arbetsplatserna. Arbetsorganisationen genomgår i dag mycket stora förändringar. Den beslutsstruktur i hierarkisk form som vi har vant oss vid ersätts alltmer av ett decentraliserat beslutsfattande inom företag och förvaltningar. Den s.k. platta organisationen ger de anställda på ett helt annat sätt än tidigare ett ökat inflytande och ansvar i det dagliga arbetet. Detta motsvarar de anställdas växande krav på personlig utveckling. Den tidigare taylorismen som präglade arbetslivet, dvs. styrning och kontroll av osjälvständiga arbetare och tjänstemän, håller i ökande takt på att omvandlas till flexibla arbetsorganisationer som bygger på självständiga individers kunskaper, förmåga och ansvar. Givetvis förändras härigenom också de fackliga organisationernas roll. Organisationsgränser känns i vissa fall konstlade och hämmande. Nya former av avtal, s.k. medarbetaravtal, har introducerats. Tyngdpunkten förskjuts allt mer från central till lokal nivå. Jag tror att det är riktigt att säga att i allmänhet sker utvecklingen i samarbete med de fackliga organisationerna. De inte bara medverkar utan är ofta t.o.m. pådrivande. Så här långt tror jag att vi är ganska eniga. Givetvis innebär denna utveckling att också de lagar som reglerar arbetsmarknaden behöver ses över och moderniseras. Hänsyn måste tas till att förhållandena varierar mellan olika arbetsplatser. Lagarna är i dag utformade i stor utsträckning för att tillämpas inom stora organisationer där tillgång finns till juridiskt kunnigt och förfaret folk. Den juridiska kunskapen motsvaras ofta av att det finns fackliga representanter på samma nivå. I de mindre företagen är situationen en helt annan. De har begränsade möjligheter att hantera de komplexa system av lagar och avtal som de ändå måste rätta sig efter. Jag instämmer i Mona Sahlins synpunkter att lagarna måste bli enklare. De måste vara så överskådliga att de utan större svårighet kan tillämpas också på arbetsplatser utan tillgång till juridiskt skolad personal. En översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen måste också beakta relationerna med EG och den fria europeiska arbetsmarknaden, som vi är på väg att träda in i, liksom annan internationell rätt. En annan anledning till översynen är att vi egentligen vet rätt litet om lagarnas effekter på de enskilda arbetsplatserna och på Sveriges konkurrenskraft. Det finns anledning att i översynen ta fasta på vad produktivitetsutredningen säger i sitt nyligen avlämnade betänkande, nämligen att det är helt nödvändigt att en utvärdering av arbetsrätten beaktar de effekter lagstiftningen har på produktiviteten i enskilda företag och samhällsekonomin i stort. En hel del indikationer tyder nämligen på att delar av arbetsrättslagstiftningen kan ha haft negativa effekter på produktivitetsutvecklingen -- allt enligt utredningen. Detta är en avgörande aspekt på den här debatten. Till de faktorer som leder till hög produktivitet och konkurrenskraft hör bra arbetsorganisationer med ett väl fungerande samarbete mellan arbetsledning och arbetstagare, där de anställda får använda sin kompetens och där de ges möjligheter till utveckling. Det är på sådana arbetsplatser som de anställda kan känna en verklig anställningstrygghet. Dagens situation på arbetsmarknaden ger ständiga bevis på att ekonomisk tillbakagång och stagnation ger allt annat än trygghet. Mona Sahlin talade om angelägenheten om balans mellan parterna. Jag håller med om det. Vi har från moderat håll talat om balans mellan parterna ur den aspekten att man skall kunna bemöta stridsåtgärder på ett likvärdigt sätt. Annars är det svårt att tala om balans mellan parter eftersom vi talar om så olikartade förhållanden och förhållanden som berör individer. Jag tycker att Mona Sahlin bortser från att det också kan uppstå konflikter mellan fackliga organisationer och enskilda arbetstagare. Jag kan ge ett exempel på en kvinna från Norrlandskusten som ringde till mig tidigare. Hon hade utnyttjat sina möjligheter att vara deltidsledig för vård av barn. Nu hade barnet fyllt åtta år, och hon skulle gå tillbaka till heltid. Men hon ville inte det, utan hon ville fortsätta med sin deltid. Men vikarien som hade arbetat under deltidsledigheten ville gärna ha heltidstjänsten. Men det sade facket nej till. Enligt facket skulle den ordinarie personen på den ordinarie tjänsten ha heltiden och vikarien skulle ha deltiden. Det är inte alltid fackliga organisationers önskemål överensstämmer med individernas önskemål. Därför är det viktigt att stärka de enskilda individernas möjligheter att bestämma över de förhållanden som rör dem själva på den egna arbetsplatsen. Det skapar flexibilitet inte minst i fråga om arbetstiden. Vi har diskuterat detta i många sammanhang här, och det finns en utredning som sitter och försöker kodifiera arbetstidskommitténs tankar i ny lagstiftning. Vi ser fram emot de förslag som så småningom skall komma. Vi skall vara medvetna om att trygghet består ofta i att följa med i förändringarna, att vara flexibel och att ta vara på möjligheter. I de moderata parti och kommittémotioner som behandlas i arbetsmarknadsutskottets tre betänkanden utvecklas vår syn på förhållandena på arbetsmarknaden och den arbetsrättsliga lagstiftningen. De förändringar i lagstiftningen som vi föreslår har till syfte: -- att stärka den enskildes rätt, -- att öka den enskildes inflytande på den egna arbetsplatsen, -- att undanröja hinder för en väl fungerande arbetsmarknad samt -- att underlätta arbetsmarknadens funktion och ge utrymme för nyskapande. Det handlar om att utveckla ett regelsystem som tar vara på de enskilda människornas vilja och förmåga att i samarbete producera de varor och tjänster som vi behöver för att samhället skall fungera och för att vi skall kunna åtnjuta fortsatt välstånd och välfärd, dvs. förutsättningarna för verklig trygghet. Ett sådant regelsystem måste bygga på ömsesidigt förtroende mellan arbetstagare och arbetsledning och respekt för de krav produktionen ställer. Det är inte de anställda eller arbetsgivarnas perspektiv som skall gälla utan helheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkanden 1, 2 och 3.

Herr talman! Jag vill återigen betona att jag definitivt håller med Sonja Rembo om att vi har olika syn på de fackliga organisationernas ställning, deras betydelse och vilket inflytande de de facto har på den arbetsmarknad vi har och kommer att ha på 90-talet. För oss är det en självklarhet att en facklig organisation är en fri och självständig organisation, som inte skall växa ihop med vare sig staten eller någon annan. Men för mig som socialdemokrat är det också en självklarhet att vi har och kommer att fortsätta att ha ett mycket nära samarbete med den fackliga rörelsen. Jag tror att Sonja Rembo och hennes parti på samma sätt har ett mycket nära samarbete med arbetsgivarorganisationerna, därför att man i så mycket har samma utgångspunkter. Detta är inget att skämmas för. Det skall man dra största möjliga nytta av i sitt arbete. Den nytta jag ser i att slåss för fackliga organisationers möjlighet till inflytande är övertygelsen om att en fri, flexibel och trygg arbetsmarknad förutsätter starka, fria och självständiga fackliga organisationer. Men den utveckling vi ser på 90-talet förutsätter också att detta arbete i större utsträckning sker lokalt, mer decentraliserat och flexibelt än tidigare. Sonja Rembo säger att vi måste undanröja hinder. Jag vill fortfarande fråga: Vilket hinder utgör de fackliga organisationerna för att skapa en flexibel arbetsmarknad? Är det ett hinder att man kan ha provanställningar? Så är det ju redan i dag. De möjligheterna skall bli annorlunda, om Sonja Rembo får bestämma. Likadant är det med inflytandet. Det skall begränsas på många områden. Det gäller här också synen på tillväxten, att den endast uppstår om förmögenhet, kapital och ägande får andra villkor. Men är det inte så att tillväxt uppstår där de anställda utövar inflytande på sitt arbete? Det är där arbetsrätten och de fackliga principerna måste ha sin utgångspunkt. Jag vill fortsätta att fråga vari dessa hinder består.

Herr talman! Sonja Rembo sade i sitt anförande att man skall visa ömsesidig respekt. Det håller jag med om. Jag tycker att grunden för allt arbete över huvud taget är att man har respekt för varandra. Men hur skall den enskilde arbetaren kunna hävda sig mot företagsledningen? Det är omöjligt -- och har under all tid varit omöjligt. Anledningen till att arbetarna organiserade sig fackligt var att man inte annars hade möjlighet att hävda sin rätt gentemot företagsledningen. Sedan är det så mycket tal om förenklingar av lagstiftningen. Mig veterligt kan man inte förenkla vare sig arbetsrättslig lagstiftning eller civilrättslig lagstiftning, och se vad den innebär, förrän det har prövats i domstol vad som är civilrättslig eller arbetsrättslig lagstiftning. Jag tror inte att man med ett penndrag eller ett klubbslag här i riksdagen kan förenkla en lagstiftning på arbetsmarknadens område som är så lätttolkad att den kan tolkas precis på samma sätt av ett stort företag som av ett litet företag. Jag kan givetvis ha fel, men jag tror faktiskt inte det, med den erfarenhet jag har när det gäller framför allt fackligt arbete. Det sägs att kollektivavtal och de arbetsrättsliga avtalen har varit hinder för en produktivitetsutveckling. Det kanske finns extremfall som man kan hänvisa till, men om det skulle ha varit så i det stora hela, om detta skulle ha varit det stora hindret, så tror jag inte att svensk arbetsmarknad och svensk företagsamhet hade sett ut som de gjort och gör i dag. Jag tror att varken fackliga organisationer eller arbetsgivareorganisationer med rätt kan hävda att det är på det sättet -- att det skulle ha varit ett sådant hinder. Jag tror i stället att man slåss för rättigheter och förenklingar parterna emellan. Blandar vi oss i för mycket och försämrar den lagstiftning som redan finns i dag, så tror jag att man så att säga kommer att bita sig i tummen. Vi kan då öka konfliktrisken ute på arbetsmarknaden, och då kommer vi att få en helt annan effekt än vad som egentligen var tänkt.
Herr talman! Karl-Erik Persson frågar hur den enskilde arbetstagaren skall kunna hävda sig. Vi har starka fackliga organisationer, och de kommer självfallet att fortsätta att föra sina medlemmars talan. Men jag tror inte att de fackliga organisationerna tjänar på att få en lagstiftning som lägger alla rättigheter hos de centrala fackliga organisationerna. Vi måste få ned systemet på den lokala nivån så att man kan lösa problemen där de uppstår, på de enskilda arbetsplatserna. Det tror jag är mycket viktigt. I dag är det de centrala organisationerna, de kollektivavtalsslutande parterna, som har rättigheterna till information, inflytande etc. De fackliga organisationernas första uppgift är naturligtvis att hävda sina medlemmars intressen. Därvid lag tror jag inte att det råder några motsättningar. Det är klart att det går att förenkla, att samordna lagar, att se till att lagarna bygger på samma logiska grunder. Det finns mycket som man kan göra för att förenkla och samordna hela lagstiftningskomplexet. Sedan varnade Karl-Erik Persson för att gå in på detta med kollektivavtalen. Här finns alltså ett konfliktförhållande mellan de fackliga organisationernas krav på kollektivavtal och de krav som vi som lagstiftare måste ha på mänskliga fri och rättigheter, på näringsfriheten, rätten att tillhöra eller inte tillhöra en organisation. Det är lagstiftarens uppgift att lösa sådana konflikter, och det är viktigt att utredningen tar tag i detta.

Herr talman! Knut Wachtmeister argumenterade emot och yrkade naturligtvis avslag på de meningsyttringar som vi har avgivit från vänsterpartiets sida. Jag hade inte väntat mig något annat. Jag vill dock göra en kommentar. Aktiefrämjandet tror på merinkomster, sade Knut Wachtmeister. Det tror jag alldeles säkert. Framför allt tror Aktiefrämjandet på merinkomster för sina medlemmar. Det är den enda reella effekt som det här förslaget har på ekonomin på hushållssidan. Sedan har det negativa konsekvenser för statsfinanserna, och det är nog så allvarligt. Knut Wachtmeister och jag kan stå i kammarens talarstol och redogöra för siffror, och vi kan välja siffrorna litet hur vi vill och visa mycket med dem. Vi kan ta siffror från mitten av 1980-talet, börsyrans värsta år, och peka på att vi då minsann hade hög omsättning. Jo visst, det ledde till överhettning, inlåsningseffekter i ekonomin, dålig produktivitetstillväxt, etc, etc. Hausse på börsen behöver inte alls vara detsamma som tillväxt i den verkliga ekonomin. Transaktionsekonomins tillväxt har skadat den svenska industrin. Spekulationerna i fastigheter på börsen har avsevärt och i grunden skadat den svenska industriella tillväxten. Det bör man inte stimulera och se som ett föredöme -- tvärtom, tvärtom! Faktum är att vi i dag har det läget att börsen våren 1991 har stigit; utlandets intresse för svenska aktier har ökat märkbart. Se konjunkturinstitutets höstrapport och läs vad som sägs på s. 132, för att vara exakt! Den visar att vi de sju första månaderna hade ett underskott i aktiehandeln som var högst marginellt. Man skriver i Dagens Industri av den 26 Tidningen konstaterar att de stora institutionernas nettoförsäljningar i hög grad kompenserats av utlänningarnas nettoköp av svenska aktier. Det var en viss utförsäljning från de svenska storbolagen -- inte hushållen! -- men det kompenserades genom att utlänningar köpte svenska aktier. Totalindex för Stockholmsbörsen visar på en uppgång med 14,5 % sedan december 1990, alltså på detta helår. Det är väl inte så dåligt -- 14,5 %! Det tycker jag är en bra värdetillväxt på mina sparmedel. Och det finns faktiskt -- det kan jag återkomma till i en senare replik -- också många tecken i den internationella debatt som Knut Wachtmeister talade om som pekar på att en omsättningsskatt kan bidra till att stabilisera börsen och skapa en ökad grad av långsiktighet för att undvika korta, spekulativa affärer, som bara försvårar och innebär en dysfunktion på aktiemarknaden.

Herr talman! Knut Wachtmeister tycker att det är förvånande att socialdemokratin inte vill vara med och bryta den stagnation som finns i svensk ekonomi. Låt mig då säga till Knut Wachtmeister att vi socialdemokrater vet att möjligheterna att föra en framgångsrik ekonomisk politik, som ger tillväxt, som ger arbete, som ger rättvisa och välfärd för människorna, i hög grad är beroende av att det förs en stram finanspolitik i landet. En sådan politik för inte den här regeringen. Som jag sade har man inte ens i sin stora ekonomisk-politiska motion orkat räkna igenom budgeteffekterna av sina egna förslag. Det har vi fått göra åt den nya borgerliga regeringen. Det visar ett mycket oroande resultat. Redan innevarande budgetår undergräver den borgerliga regeringen statsfinanserna med 15 miljarder kronor. Skall ni även skylla detta på den gamla regeringen? Jag tycker att det är dags att börja tala klarspråk. Jag tror att man kommer dragande med allehanda skattesänkningar för dem som egentligen är i minst behov av det. Sedan finansierar man dem inte och när budgetunderskottet rusar iväg skyller man på den gamla regeringen. Detta är förödande för den svenska ekonomin. Låt mig också säga att moderaterna tidigare tillsammans med de flesta andra borgerliga partier har varit mycket noga med att tala om vilka krav man måste ställa på regeringens propositioner. Så sent som i våras sade moderaterna tillsammans med bl.a. centern i en reservation till ett yttrande till konstitutionsutskottet att det måste ställas mycket högre krav på de underlag som redovisas i regeringspropositionerna. Man räknade upp alla möjliga saker som skall redovisas. Det gäller utfall för skattebetalarna, miljökonsekvenser, utfall för olika regioner, följder för rättssäkerheten, osv. Inte minst mot den bakgrunden vore det på sin plats att moderaterna när de nu är i regeringsställning står fast vid vad de sade så sent som i våras. Det minsta vi i riksdagen kan begära av en ny regering är väl att det finns innehåll och analys i propositionerna.
Herr talman! Lars Bäckström sade att vi kunde välja siffror. Jag skall då hjälpa Lars Bäckström att välja siffror. År 1983 när skatten föreslogs och sedan genomfördes var vänsterpartiets förslagen 10-procentig skatt. År 1985 hade man ändrat sig och nöjde sig med 2 %. År 1988 ändrade man sig igen och ville ha 6 %. Märkligt nog stod man fast vid 6 % år 1989. År 1990 hade man ändrat sig igen och talade då om 2 % eller åtminstone så stora belopp att de inbringade 3 miljarder. Lars Bäckström sade inledningsvis att en alltför hög omsättningsskatt kan vara störande. Var det inte störande, Lars Bäckström, när vänsterpartiet kommunisterna år 1983 föreslog 10 %? Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Lars Bäckström tillhörde visserligen inte riksdagen vid den tidpunkten, men jag förmodar att om han hade varit med skulle han ha godkänt den partimotion som då lades fram. Vänsterpartiet är inte trovärdigt, och därför är det inte särskilt intressant att föra en debatt med vänsterpartiet i denna fråga. Yvonne Sandberg-Fries demonstrerade ett socialdemokratiskt motstånd mot ett avskaffande av omsättningsskatten på aktier. Det är märkligt mot bakgrund av vad samma sossar sade förra våren när den dåvarande regeringen föreslog en halvering av skatten. Var fanns då kravet på analys? Var fanns då gnället om ett skattebortfall? Man sade: ''En halvering av skatten finner utskottet vara en väl avvägd sänkning, och utskottet tillstyrker därför propositionen.'' Jag misstänker, herr talman, att regeringen hade mera bekymmer att få ett godkännande av LO, som ju var den organisation som drev fram skatten i fråga. Yvonne Sandberg-Fries ville att vi skulle tala klarspråk. Kan Yvonne Sandberg-Fries tala så mycket klarspråk att hon erkänner att det är LO

Herr talman! Knut Wachtmeister frågar sig varför vi inte gjorde motstånd när regeringen för ett år sedan föreslog att skatten skulle halveras. Det finns en mycket enkel förklaring till det. Vi hade då en regering som kunde räkna och som kunde se till att om det skulle lättas på några skatter så skulle det göras inom de samhällsekonomiska ramarna. Läget förra året var inte heller sådant att det då fanns någon rimlig möjlighet med hänsynstagande till finanspolitiken att gå vidare på det sätt som moderaterna redan då föreslog genom att ta bort resterande delen av den här beskattningen. Jag har varit ledamot av denna kammare sedan år 1982, Knut Wachtmeister. År 1982 var ett intressant år att komma in i riksdagen på. Då efterträdde vi nämligen den förra borgerliga regeringen. Vi fick sedan ägna praktiskt taget hela 80-talet åt att komma till rätta med de enorma budgetunderskott som den gamla regeringen hade dragit på oss. Jag kan försäkra Knut Wachtmeister att det inte har varit särskilt enkelt och inte heller så oerhört roligt alla gånger, men det har varit nödvändigt för Sverige. Just därför säger jag och vårt parti att vi nu icke stillatigande kan åse hur den nya borgerliga regeringen på nytt tillåter sig att försämra våra finanser på det sätt som nu pågår. Det är fråga om 15 miljarder redan under innevarande budgetår och 10 miljarder under de kommande åren. Det är ingen god ekonomisk politik, Knut Wachtmeister. Det tror jag att Knut Wachtmeister också förstår om han tänker efter. Det vore intressant om Knut Wachtmeister i sin sista replik kunde svara på om min hypotes stämmer. Är det så att man nu skyndar sig att lägga fram alla i sina grupper populära skattesänkningsförslag för att kunna skylla på att budgetunderskottet är resultatet av den gamla regeringens politik?

Herr talman! Jag sade inte att vi skulle strunta i EG. Jag sade däremot att vi inte behöver anpassa oss till regler som inte finns i EG. I Danmark har man i och för sig ingen transaktionsskatt utan en skatt på finansiella företag. Vi har anvisat detta som ett alternativ, om man driver igenom ett avskaffande av omsättningsskatten på aktier. Vi visar att vad som är möjligt i Danmark är möjligt även i Sverige i de allra flesta fall, såvida man inte har en mycket hård nyliberal regering i Sverige.

Herr talman! Jag konstaterar då att Yvonne Sandberg-Fries trots att hon enligt riksdagsordningen hade möjlighet att svara mig icke ville diskutera LOs roll när det gäller den omsättningsskatt på aktier som vi har haft sedan år
Herr talman! Jag tycker att det tyder på en stor brist på argument när Knut Wacthmeister uppehåller sig vid vem som eventuellt har haft en viss åsikt om en viss skatt. Jag trodde faktiskt att vi här i kammaren prövade förslagen på sakliga grunder. Åtminstone anstränger vi oss i vårt parti att göra det för att därefter komma fram till våra beslut. Om så inte är fallet i Knut Wachtmeisters parti, beklagar jag det. Vi skulle kunna fortsätta denna debatt länge och diskutera tillväxt och ekonomisk utveckling i lågskatteländer. I USA t.ex. är problemen inte helt obetydliga. Men en sådan debatt skulle kanske föra för långt, och vi har ju en del andra ärenden som också skall behandlas i dag.

Herr talman! Innehavet av de s.k. kronoholmarna har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tidigare tillfällen. Markägarfrågan har emellertid aldrig fått någon tillfredsställande lösning, och det demonstreras av de här i kammaren återkommande motionskraven, som har sin grund i svårigheterna för husägare på öarna att belåna eller sälja sina hus. Detta gäller framför allt på Kärringön och Gullholmen, som är de enda kronoholmar som har någon mer omfattande bebyggelse. Där har ingen försäljning skett, som Arne Kjörnsberg hävdar i sitt anförande. Mig veterligt gäller den enda försäljning som ägt rum Ängholmen, som ligger strax utanför Göteborg. Problemen på framför allt Kärringön är lika olösta som någonsin tidigare. Den utredning som genomfördes 1983 har på ett bra sätt redovisat var och en av de 198 bebyggda öar som är aktuella. De flesta är mycket små och utan värde för staten. Resultatet av den utredningen blev tyvärr inte en avveckling av det statliga markinnehavet, något som hade varit det naturliga. I stället överfördes marken till domänverket -- inte till byggnadsstyrelsen. Verket bygger nu upp lokala organisationer för att förvalta dessa 198 öar, som ligger spridda utmed den svenska kusten från Nyttan av denna statliga fastighetsförvaltningsorganisation kan ifrågasättas. I samband med den bolagisering av domänverket som nu har påbörjats måste en ändring av ägarförhållandet under alla omständigheter komma till stånd. De motiv som tidigare anfördes för fortsatt statligt ägande, nämligen intresset av bevarande av natur och bebyggelse, saknar i dag giltighet. Sedan utredningen genomfördes har plan och bygglagen tillkommit, varigenom kommunerna har fått vidsträckta befogenheter i detta avseende. Utskottets majoritet har tagit fasta på detta och anser alltså att huvudalternativet nu bör vara att det statliga markinnehavet avvecklas, om inte klara skäl finns för ett fortsatt statligt ägande. I första hand bör alltså öarna säljas av staten. Fortsatt statligt markinnehav måste kunna motiveras för att en försäljning inte skall kunna ske.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
Herr talman! En moderat ledamot av denna kammare sade vid ett tillfälle: ''Det är kanske symptomatiskt att i motioner med moderata undertecknare är det alltid Kärringön som tas som exempel.'' Jag förstod aldrig varför, men det kanske finns någon annan klok ledamot av denna kammare som kan räkna ut varför det alltid är Kärringön som tas som exempel i moderata motioner.
Herr talman! Det finns naturligtvis många goda skäl till att Kärringön nämns i dessa sammanhang. Ett kan faktiskt vara att av de kronoholmar som har bebyggelse är Kärringön den mest omfattande. Kärringön och Gullholmen är de enda två kronoholmar som har någon större samling hus. På Kärringön har domänverket också organiserat en lokal förvaltning. Det har skett på ett så klumpigt och tafatt sätt att man har dragit in staten i en jätteprocess om utvecklingen med 100 markägare. På Gullholmen har detta ännu inte skett, men problemen kan bli aktuella även där.
Herr talman! Den rättsprocess som Tom Heyman nu nämnde var ett av skälen till att vi socialdemokrater ville avvakta med ett beslut i detta ärende. Denna process är ännu inte avgjord. En annan ledamot av denna kammare företräder i sin profession en del markägare just på Kärringön. Kärringön tas som exempel i de moderata motionerna hade ett leende på läpparna. Jag påminner om att Kärringön ofta är platsen för semesterreportage om framträdande moderater.

Herr talman! Sverige har en mycket omfattande offentlig sektor. Ungefär en tredjedel av alla förvärvsarbetande är sysselsatta inom offentlig verksamhet. Det innebär nästan en och en halv miljon människor, och skattetrycket är som bekant högt. Kraven på en förnyelse av de offentliga verksamheterna har ökat, beroende dels på att statens och kommunernas resurser har blivit knappare, dels på att medborgarna börjat ställa krav på en högre och bättre effektivitet. Man vill helt enkelt ha mer valuta för skattepengarna. Men medborgarna vill också ha ökad valfrihet. Det handlar också om att hitta nya modeller för verksamheterna, att finna nya lösningar inte minst för den politiska styrningen. Numera måste man vara fantasifull och våga pröva nya vägar, bearbeta oplöjd mark. Detta gäller för alla dem som jobbar inom de offentliga verksamheterna men också för de förtroendevalda politikerna. Det nya som nu sker på det statliga området, i kommuner och landsting är i mångt och mycket omvälvande. Visst har man en hel del med sig i bagaget i form av tidigare erfarenheter, men till allra största delen handlar det om en helt ny kunskap. Här kommer det viktiga behovet av fördjupad forskning och kunskap in. Det är detta som det här ärendet handlar om. Hittills har forskningen om den offentliga sektorn varit spridd över många områden och med många olika projekt. Det har resulterat i en god grundforskning, men måhända har denna blivit något svåröverskådlig. Därför finns det nu anledning att gå vidare när nu kompetensen finns till fördjupning och koncentration i s.k. spjutspetsforskning. I propositionen föreslås därför två centrumbildningar för forskning inom den offentliga sektorn, ett förlagt till universitetet i Stockholm i samverkan med Handelshögskolan, ett till universitetet i Göteborg. Genom dessa centrumbildningar skapas förutsättningar för en god forskningsmiljö, där man också kan knyta samman den forskning som bedrivs på många håll inom detta område, så att forskningsresultaten blir väl kända. Herr talman! Förutom skapandet av dessa två centrumbildningar förstärks forskningsresurerna via Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för forskare inom hela högskolan. Dessutom sker en forskning på kollegiet för samhällsforskning i Uppsala, avsett för gästforskarprogram. Utskottet delar propositionens slutsatser om vikten av att satsa på den här typen av forskning. Dock finns vissa randanmärkningar, bl.a. vad gäller en ev. omprövning av organisationsformerna och när detta kan ske. Utskottet delar motionären Daniel Tarschys uppfattning att universiteten själva måste ha möjlighet att ompröva organisationsformerna om de inte är ändamålsenliga. Universitetens frihet att själva organisera sin verksamhet framhålls ju också i propositionen. Någon tidsperiod för omprövningen anger inte utskottet. Herr talamn! Låt mig något ytterligare stanna vid Daniel Tarschys motion och också i det här sammanhanget nämna Rune Rydéns motion, där man diskuterar inriktningen av forskningsprogrammen, bl.a. att forskningen om offentlig sektor inte bara skall beröra den egna verksamheten, den s.k. inre förnyelsen, utan också ta upp gränszonen mellan det privata och det offentliga. Självfallet är detta ytterst angeläget med tanke på den privatisering av offentliga verksamheter som nu förekommer i hela vårt land -- alldeles oavsett vilken politisk majoritet som styr. Jag tycker att motionärerna har helt rätt i sina propåer, men, herr talman, jag delar också utskottets bedömning att vi i den här församlingen rimligen inte skall lägga oss i detaljer och härifrån styra vilka projekt och vilka områden som forskningen skall inrikta sig på. Avslutningsvis: Om välfärden skall kunna utvecklas i vårt land behövs det nytänkande och kreativitet. Att tänka i gamla banor håller inte längre. Alla de som använder den offentliga servicen har blivit mer kritiska, och det med rätta. Man vill få så god service som möjligt med största möjliga valfrihet till lägsta kostnad. Det är en stor utmaning för stat, kommuner och landsting, men redan nu kan vi konstatera att mycket har skett.